Herr talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att få ned ungdomsarbetslösheten. Monica Green har också frågat mig om jag kan tänka mig att ompröva den, som hon uttrycker det, resultatlösa arbetsmarknadspolitiken och vad jag avser att göra för att alla arbetslösa ungdomar ska få snabbare hjälp. Låt mig börja med att säga att ungdomsarbetslösheten är en av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden. Det krävs en mängd olika lösningar, och regeringen har hittills genomfört en hel rad reformer för att motverka ungas utanförskap och för att sänka trösklarna för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. I förhållande till andra grupper utmärker sig unga genom en hög grad av korta arbetslöshetsperioder. De aktiva arbetsmarknadsinsatserna ska främst riktas till individer som har stort behov av stöd, de som har varit arbetslösa länge och de som riskerar långtidsarbetslöshet. Störst risk att bli långtidsarbetslösa har bland annat ungdomar som saknar slutförd gymnasieutbildning och utrikes födda ungdomar. Alla ungdomar ska få förmedlarstöd från första dagen i arbetslöshet. Förutom det kan ungdomar som har särskilda skäl ta del av tidiga programinsatser, såsom praktik och utbildning, redan innan inträdet i jobbgarantin. Ungdomar som saknar slutförd gymnasieutbildning kan också, redan från dag ett i arbetslöshet, ta del av studiemotiverande kurs på folkhögskola. Denna kurs syftar till att motivera ungdomar att återuppta och slutföra gymnasieutbildningen. Ungdomar kan således redan i dag, utifrån individens behov, ta del av aktiva insatser från dag ett i arbetslöshet. Ungdomars etablering på arbetsmarknaden ska också stödjas av en aktiv matchning mot lediga jobb. I syfte att förbättra matchningen har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utveckla sina arbetsgivarkontakter för att stödja personer med en svag förankring på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens återrapportering visar att det målinriktade arbetet med arbetsgivare har lett till att andelen deltagare i jobbgarantin som har haft en arbetsplatsförlagd aktivitet har ökat, vilket har gett fler ungdomar möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet. Regeringen följer ungdomars situation på arbetsmarknaden mycket noga och fortsätter att jobba aktivt med att få fler unga i arbete. Jag vill avslutningsvis också gärna nämna att som ett resultat av pågående trepartssamtal, alltså med fack och arbetsgivare, har det inom Regeringskansliet tagits fram ett förslag om hur staten genom lönesubventioner och handledarstöd kan stimulera att anställningar av unga kommer till stånd inom ramen för det så kallade yrkesintroduktionsavtalet som arbetsmarknadens parter tecknat. Förslaget notifierades hos EU-kommissionen under våren och godkändes i juli. Regeringen avser mot den bakgrunden att pröva frågan om stöd till yrkesintroduktionsanställningar i samband med arbetet med budgetpropositionen för 2014.

Herr talman! En tickande bomb är den skyhöga ungdomsarbetslöshet som vi har i Sverige. Det är ett oerhört allvarligt läge. Vi har ett betydligt högre och allvarligare läge än vad andra jämförbara länder har, detta trots att regeringen säger att man prioriterar att få ned ungdomsarbetslösheten. Då undrar jag om det verkligen är rätt åtgärder som regeringen har vidtagit. Man har till exempel smetat ut sänkningar av arbetsgivaravgifter på alla företagare som redan har ungdomar anställda. Det är en oerhört dyr så kallad reform som kostar 17 miljarder. Det är en subvention till företagare som redan har ungdomar anställda. Dessa pengar hade kunnat användas på ett betydligt effektivare sätt och till exempel riktats till de ungdomar som är arbetslösa. Det är förvånande att Hillevi Engström säger att det är viktigt att satsa på de utsatta grupperna när regeringen har gjort precis tvärtom och smetat ut det på dem som redan har jobb. Dessutom säger Hillevi Engström att det är allvarligt att så många har hoppat av gymnasiet och inte har fullgod gymnasieutbildning. Jag håller med om det. Men varför har regeringen då dragit ned på antalet gymnasieplatser? Är lösningen att dra ned på möjligheterna till utbildning och sänka kraven så att ännu fler står utanför och har sämre möjlighet att få ett jobb i framtiden? För varje år är det fler och fler som inte fullgör sin gymnasieutbildning. Vad är det för typ av politik? Tidigare i dag har vi debatterat de ökade klyftorna. Detta är ett typexempel på en borgerlig politik som ökar klyftorna. Man påstår att man gör en sak men gör i själva verket något helt annat: Man underlättar inte för ungdomar att fullgöra sin utbildning, och man underlättar inte mer för de ungdomar som i dag står utan jobb. Hillevi Engström säger att ungdomar ska få hjälp från första dagen på Arbetsförmedlingen. Det har vi hört regeringens företrädare säga då och då. Vi har därför låtit riksdagens utredningstjänst göra en utredning, och den kom fram till något helt annat. Av de 140 000 ungdomar som är arbetslösa bedöms ca 11 400 ha behov av stöd direkt. Det kan gälla tidiga insatser på grund av funktionshinder eller för att man uppfyller något annat kriterium. Påståendet att alla får hjälp från första dagen är alltså fullständigt fel och taget ur luften. Därför är det fullkomligt fel när Hillevi Engström säger att regeringen satsar på de unga arbetslösa. Det gör ni inte. Ni är för en politik med ökade klyftor, och ni gör inget för att ungdomar ska kunna fullgöra sin utbildning.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att gå in i debatten eftersom jag har debatterat oppositionens svartmålning en del i medierna på sista tiden. Jag anser att det sätt som Monica Green och andra delar av oppositionen argumenterar skadar våra ungdomars framtidstro. När jag träffar ungdomar ute i samhället säger de ofta att det inte är någon idé att söka jobb eftersom alla säger att det inte finns några jobb. Det är en sorglig bild som den politiska oppositionen sätter. Statistiken visar att ungefär en tredjedel av dem som går ut gymnasiet får jobb inom en månad. Ytterligare en tredjedel får jobb inom tre månader efter examen, och sju av tio ungdomar får jobb inom fem månader efter examen. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Sverige är näst lägst i hela EU; bara Finland är aningen bättre. Ska vi då sätta bilden hos våra ungdomar att det inte finns några jobb, att de inte får några jobb? Är det så vi stärker ungdomarnas självkänsla i ett läge med en djup kris i hela Europa? Jag tror inte på det. Jag är upprörd över att Monica Green och andra från oppositionen överdriver ungdomsarbetslösheten. Det är både fel att ungdomsarbetslösheten är extremt hög - man talar om 25-30 procent - och att man inte får någon hjälp från Arbetsförmedlingen. Detta tar ifrån ungdomarna deras framtidstro. Men det är tydligen det pris som den politiska oppositionen är beredd att betala för att försöka plocka politiska poäng och försöka vinna ett val. Det är ett cyniskt sätt att bedriva politik.

Herr talman! Jag instämmer i herr Ericson i Ubbhults synpunkter på om vi ska ha svartmålning eller inte av Sverige, vilket kom upp i en tidigare debatt också. Jag tror att det är klokt att säga att Sverige är ett väldigt bra land jämfört med många andra länder trots de problem vi har. Herr talman! Om det mesta vet jag ingenting. Men efter elva år i skatteutskottet vet jag någonting om hur skatter fungerar. När Monica Green säger att man smetar ut 17,3 miljarder kronor på dem som är 18-26 år i sänkta arbetsgivaravgifter blir jag fundersam över vad det är för språk hon talar. Om 17,3 miljarder inte skulle ha någon effekt alls, varför i hela världen vill då Socialdemokraterna kompensera kommunerna med ett antal miljarder när man tänker avskaffa detta? Det är helt obegripligt. Varför ska man kompensera för något som inte har någon betydelse? Jag tror att man själv kan ta reda på varför det har betydelse. Det räcker med att gå till en Icabutik i Skövde och se vad den har för personal. Det är massor med ungdomar som jobbar där. Det får lättare jobb genom de sänkta kostnaderna för arbetsgivarna. Man kan gå till det förtalade McDonalds och se vem som jobbar där. Det är många ungdomar. Herr talman! Detta förtal av den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar 18-26 år är pestligt att höra. Jag säger inte att detta är det optimala, men det är svårt för många ungdomar att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden; här har Monica Green rätt. Kanske är 26 år för högt för denna nedsättning. Många mellan 22 och 26 år har en akademisk utbildning och har lättare att få jobb. Men de som inte har utbildning eller erfarenhet, kanske inte ens körkort, har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Man kanske skulle sänka arbetsgivaravgiften ännu mer, till exempel för dem som är 18-22 så att de ännu lättare får jobb. Den optimala lösningen har vi inte sett ännu, utan vi måste gå vidare med detta. Monica Green är oss svaret skyldig: Varför vill Socialdemokraterna kompensera kommunerna för något som är helt verkningslöst? Det är en central ideologisk fråga i denna debatt. Varför vill ni kompensera för något som ni säger är totalt meningslöst? Denna fråga önskar vi och många ungdomar få svar på, herr talman. Varför vill ni kompensera för något som är helt värdelöst?
Herr talman! Jag reagerade också kraftigt på Monica Greens sätt att uttrycka sig. Flera meddebattörer har också tagit upp det. Monica Green påstår att regeringen har dragit ned på antalet gymnasieplatser. Det är fel. Tvärtom reformerar vi gymnasieskolan, och målsättningen är tydlig: Fler ungdomar ska klara av gymnasieskolan. Alla ungdomar har också en lagstadgad rätt att gå i gymnasieskolan, så jag begriper inte vad Monica Green får detta ifrån. Jag tycker att det är ganska viktigt att vi uppehåller oss vid arbetsgivaravgifterna. Vi har inom regeringen sedan 2011 haft partssamtal med arbetsmarknadens parter - med Svenskt Näringsliv, med LO, med PTK, med branschförbund, med IF Metall, med Byggnads och så vidare. Jag tror att det är uppemot ett hundratal olika samtal på olika nivåer. Vi har pratat med arbetsgivare och fack och frågat: Vad är det som behöver göras ytterligare för att fler ungdomar ska få fotfäste på arbetsmarknaden? Hur kan vi tillsammans i en svensk modell jobba fram någonting som är bra och som kan förbättra bryggan in på arbetsmarknaden för ungdomar? Det har varit mycket konstruktiva samtal med såväl arbetsgivarsidan som den fackliga sidan. Det har mynnat ut i gemensamma tankar kring att det är oerhört viktigt att arbetsgivarnas kostnader för ungdomar blir lägre. För att ungdomar som inte är så erfarna, inte är så kunniga och inte kan yrket fullt ut ska kunna få ett fotfäste måste det bli lägre kostnader för arbetsgivare. Det är facket överens om, det är arbetsgivarna överens om, och det är regeringen överens om. Men det är inte Monica Green och Socialdemokraterna överens om. Socialdemokraterna tycker tvärtom att om det blir dyrare för arbetsgivare får fler ungdomar jobb enklare. Det är helt obegripligt. Vi jobbar ganska intensivt nu med höstens budget, där vi hoppas kunna komma i land med en yrkesintroduktionsanställning - en svensk modell av lärlingsjobb. I Sverige har vi mindre än 1 procent lärlingar. I Tyskland har man mellan 30 och 50 procent lärlingar, och där har man lägre ungdomsarbetslöshet mycket tack vare det. Detta lärlingssystem, Monica Green, bygger på att man gör en fördubblad nedsättning av arbetsgivaravgiften för ungdomar i ett enda syfte, nämligen att sänka kostnaderna så att fler ungdomar kommer in på arbetsmarknaden. Därutöver tecknar parterna ett avtal som innebär att ungdomarna får utbildning på arbetsplatsen och att arbetsgivarna får ett utbildningsbidrag så att de har en handledare utsedd och har en utbildningsplan. När ungdomarna är klara kan de få ett utbildningsbevis. Detta görs för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi gör inte det som Monica Green föreslår, nämligen att fördubbla kostnaderna. Det som ni resonerar om blir därför ganska obegripligt. Det är också intressant att höra vad Monica Green har för uppfattning om att man inför ett lärlingssystem i Sverige. Sedan tycker jag att det är viktigt att ensa debatten lite grann när det gäller hur stor ungdomsarbetslösheten faktiskt är. Carl B Hamilton skrev en mycket bra debattartikel i DN häromdagen som jag kan referera till. Han är dessutom professor i nationalekonomi och en mycket god pedagog. Debattartikeln handlar om vilka ungdomar som är arbetslösa. Han tar upp studerandearbetslösheten, det vill säga att arbetslösheten är högst mellan 15 och 18 år. Det är där vi har den stora arbetslösheten bland ungdomar i Sverige. Tittar vi på den äldre gruppen ungdomar, som egentligen är den viktiga gruppen, det vill säga de som inte går i skolan, ligger vi på ungefär samma nivå. Jag tycker därför att de övriga meddebattörerna har en viktig och riktig poäng, det vill säga att man inte ska svartmåla ungdomarna och deras förutsättningar, eftersom det går mycket bra för många ungdomar i Sverige. De allra flesta går det bra för, och de övriga ska få mer och bättre insatser och framför allt lockas tillbaka till gymnasieskolan.

Herr talman! När man säger som det är svartmålar man. Man får inte berätta att det finns ungdomsarbetslöshet i Sverige. Det är så hemskt, och det ska vi inte prata om. Vi ska inte säga någonting utan vara tysta. Vi vågar inte säga något sådant, för då kan vi svartmåla. Det vore hemskt om folk fick veta hur det är. Vi subventionerar arbetsgivare som redan har ungdomar anställda med 17 miljarder. Vi pratar inte om ungdomsarbetslösheten, eftersom ungdomar då kanske tror att de får jobb. Men ungdomar är inte dumma. Ungdomar är smarta och kanske till och med smartare än den borgerliga regeringen och dess företrädare. Ungdomar som söker jobb efter jobb och som aldrig får en möjlighet blir till slut less. De intar attityden att de ändå inte kan eller inte vill. Till slut får de en sköld framför sig för att upprätthålla sitt eget självförtroende. Det blir en jargong just för att ungdomsarbetslösheten är skyhög i Sverige. Det är fakta. Sverige har en betydligt högre ungdomsarbetslöshet än andra jämförbara länder. Sedan kan man börja dividera om att vi skulle räkna på något annat sätt och att vi ska räkna som vi gjorde förr i tiden och så vidare. Då får jag bara påminna om att det var under den tid då vi styrde som borgerliga företrädare krävde att vi måste börja räkna som alla andra länder, nämligen på det sätt som vi nu gör. När vi nu gör det vill ni inte längre räkna på det sättet. Ni vill gömma undan detta och säger att det inte kan vara rätt utan att det finns ungdomar som studerar och så vidare. Men fakta är att 25 procent av ungdomarna söker ett jobb. De vill ha ett arbete. Om några av dem studerar medan de är arbetslösa är det bra. Men då tycker jag att man skulle satsa mer på möjligheter till utbildning. Nu säger Hillevi Engström att man inte har sänkt några krav på gymnasieskolan. Men varför säger ni då att det är okej att bara gå en ettårig gymnasieutbildning? Det tycker jag är att sänka kraven. Det tycker jag är att inte satsa på gymnasieskolan och att ge upp och säga att vi ska ha ett A och ett B-lag i framtiden. Det är så regeringen hanterar den skyhöga ungdomsarbetslösheten. Dessutom vill man gömma undan den. Man får inte tala om den. Då kanske någon får veta detta. Det är ett mycket trist hanterande. Sedan säger man att det är cyniskt. Vem är det egentligen som är cynisk? Är det den som inte vågar se problemen eller den som vill göra någonting åt dem? Vi vill införa Löfvenmodellen, den som Stefan Löfven företrädde när han var ordförande i Metall, alltså yrkesintroduktionsjobb. Det vill regeringen också numera även om den kallar det för någonting annat och även om den har förhalat det med hänvisning till samtal med arbetsmarknadens parter. Men det kommer så småningom. Vi vill också se till att ungdomar får möjlighet att komplettera sin utbildning. Vi vill ha en garanti för alla ungdomar. Vi vill inte att det ska vara som riksdagens utredningstjänst säger, nämligen att det är bara 11 500 ungdomar av de 140 000 arbetslösa ungdomarna som är i behov av tidiga insatser. Dessutom undrar jag: Tycker ni att Lars Calmfors har fel? Han tycker nämligen att sänkningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar inte är verkningsfull.

Herr talman! Med tanke på att Monica Green säger att hon talar om hur det är ska jag ta några exempel på hur det är. Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i hela Europa, enligt EU:s statistikorgan Eurostat, och sysselsättningsgraden är högre i alla åldersgrupper i dag än vad den var 2006 när Alliansen tog över. Enligt samma rapport har Sverige den lägsta andelen långtidsarbetslösa i hela Europa och den näst lägsta långtidsarbetslösheten bland unga i hela EU. Sverige har dessutom gått från fjortonde till nionde plats på topplistan över lägst arbetslöshet i EU sedan Alliansen tog över. I SCB:s färska djupanalys av den svenska ungdomsarbetslösheten visar det sig att det är 7 1⁄2 procent av alla svenska ungdomar som varken arbetar eller studerar jämfört med 13 procent i EU. Monica Green påstår att Sverige är mycket sämre än övriga EU. Jag påstår att Sverige är mycket bättre än övriga EU. När Alliansen tog över 2006 var det enligt Eurostat 9,3 procent av de svenska ungdomarna som varken studerade eller arbetade. I dag är det 7 1⁄2 procent. Det är alltså en kraftig minskning. Trots den djupa krisen har vi fått ned detta tal.

Herr talman! Jag lyssnade med största uppmärksamhet till Monica Greens andra anförande. Jag hade ställt en fråga om varför Socialdemokraterna tycker att man ska kompensera kommunerna. Jag kunde inte höra någon enda antydan till svar på det. Nu hoppas jag att Peter Persson i Jönköping, som har en sådan lång kommunal erfarenhet, tar upp den frågan och diskuterar den. Har det någon betydelse eller inte för de enskilda kommunerna, till exempel för Jönköpings kommun? Monica Green har ytterligare en möjlighet att svara på mina frågor. Jag skulle vilja formulera mig på detta sätt, eftersom hon inte har varit i en ICA-butik, McDonalds eller Domus i Skövde under senare tid: Hur många nya ungdomsjobb tror Monica Green att det blir i Skövde om man tar bort den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar i åldern 18-26 år? Hur många nya jobb tror hon att det ger i Skövde om man tar bort den sänkta ungdomsarbetsgivaravgiften? Det är en central fråga inte bara för Skövde utan för alla ungdomar i hela Sverige. Hur många nya jobb blir det? Jag hoppas att Peter Persson kan svara på varför Socialdemokraterna vill kompensera kommunerna för att man tar bort den sänkta arbetsgivaravgiften. Enligt Monica Green - jag säger inte att Peter Persson säger det - är det en totalt meningslös åtgärd. Varför vill man då kompensera kommunerna? Det är en intressant fråga för kommuner, för ungdomar, för mig och för arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Jag kunde inte undvika att anmäla mig till denna intressanta debatt där interpellanten interpelleras av regeringspartierna. Det är statskonst på högre nivå. Låt mig först säga till Jan Ericson: Jag blir rörd när han säger att oppositionen inte ska svartmåla. Det tynger ungdomen svårt. Jag minns, Jan Ericson, att 2003-2006 stod din partiordförande ute på gator och torg tillsammans med Anders Borg dag efter dag, timma efter timma, minut efter minut och talade om massarbetslöshet och utanförskap. Då var arbetslösheten 6 procent, 260 000 personer. Nu är den 9 procent, 430 000 personer. Nu får vi inte tala om det. Tala om historierevisionism och historieförändring. Det som då var stort, farligt och fult och i dag är mycket större ska vi inte tala om. Det är klart att vi ska tala om samhällsproblem och beskriva dem sådana de är och om sveket från den moderatledda regeringen gentemot ungdomar. Det gäller både i den här politiska debatten och i den förra debatten om bristen på bostäder och bristen på jobb. Lösningen på jobbkrisen för framför allt Moderaterna handlar om att åstadkomma en helt annan arbetsmarknadspolitik än den som Socialdemokraterna står för. Er arbetsmarknadspolitik är ensidigt inriktad två saker. Det är utbudspolitik - människor ska söka, söka, söka och söka - och lönesänkning. Det handlar om att växla ned kostnaderna för arbetskraften. Den socialdemokratiska politiken handlar om att utbilda, ge människor förutsättningar och öka efterfrågan i ekonomin. Där är den avgörande skillnaden. När man säger att er politik syftar till att sänka lönerna springer ni och värjer er. Jag har flera gånger här i talarstolen vid sidan av det skriftliga anförandet bland annat hört Peter Norman tala om balanspunkten och att lönerna är för höga för ungdomar. Det är därför ni sänker kostnaderna genom arbetsgivaravgifter. Det är därför ni gör det. Det är därför ni för andra grupper på arbetsmarknaden använder er av det som ni kallar jobbskatteavdrag för att sänka ambitionsnivåerna i löneförhandlingarna genom att säga: Ni har ändå fått genom skattesänkningar. Det är huvudingrediensen i er misslyckade sysselsättningspolitik. Sverige har aldrig blivit starkt genom att konkurrera med andra genom att sänka löner. Det handlar om att öka effektivitet, jobba bättre och smartare, utveckla arbetsinnehåll och produkter. Det har varit den socialdemokratiska vägen. Vi kommer att fortsätta att beskriva samhället precis sådant det är. Men det vill ni moderater inte höra när ni bär ansvaret för det.
Herr talman! Jag tycker att man ska hålla sig till den verklighet vi har. Det är inte den verklighet som Monica Green beskriver. Monica Green säger i sitt anförande att 25 procent av ungdomarna söker ett jobb. Jag föreslår att Monica Green sätter sig in i SCB:s statistik, för Monica Green har totalt fel. Man måste veta hur statistiken är uppbyggd innan man uttrycker att 25 procent av ungdomarna söker ett arbete. Jag skulle önska att Monica Green håller sig till fakta. Vi har en bekymmersam situation i Sverige. Det är inte 25 procent av ungdomarna, Monica Green. Varför är det inte det? Monica Green har inte läst på, vågar jag påstå. Tittar man på den statistik som SCB producerar kan man se att det finns ungefär 1,2 miljoner ungdomar i åldern 15-24 år. De delar man in i två grupper. Man har en grupp som är i arbetskraften, och man har en grupp som inte är i arbetskraften. Den siffra som jag har just nu är att det är drygt 600 000 ungdomar som är i arbetskraften av de 1,2 miljoner ungdomarna. Detta är viktigt, Monica Green. Jag hoppas att Monica Green kan lyssna och inte sprida villfarelser. Av dem som är i arbetskraften har man antingen dem som är sysselsatta eller dem som är arbetslösa. Av dem som är arbetslösa av dessa ungdomar, Monica Green, finns ytterligare mindre grupper. Det är de som är heltidsstuderande och går i skolan och de övriga som är arbetslösa. Det är inte 25 procent. Låt oss hålla oss till fakta. Det är ett nog så bekymmersamt problem utan att Socialdemokraterna ska förstora upp det till enorma proportioner. Jag vill också nämna någonting om vad vi gör för dessa ungdomar som är arbetslösa och finns i arbetskraften. Det är viktigt. Detta gäller alla som skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Vi ska också veta att alla inte är inskrivna. Men de har svarat på telefonfrågan att de har sökt ett arbete när de blivit uppringda på telefon. De som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har rätt till tidiga insatser och förstärkt förmedlingsstöd. Förutom det kan de komma in i någon form av program. De kan få praktik. Många behöver också rehabilitering. Vi har en stor grupp med funktionsnedsättningar. Vi har en folkhögskolesatsning som har gett bra resultat, utifrån att den gruppen har det ganska svårt. Vi har också sänkt arbetsgivaravgifterna markant. Det är någonting som vi också kommer att gå vidare med i trepartssamtalen. Vi har halverat restaurangmomsen. Jag vill också understryka att vi inte har dragit ned på några gymnasieplatser. Vi har heller inte för avsikt att ge alla ungdomar en insats från första dagen. Av dem som är arbetslösa är det många som har gått ut gymnasiet. De håller på att söka ett arbete. De ska inte in i en insats direkt, av det skäl som Jan Ericson tar upp. Många får jobb på egen hand väldigt snabbt. Att låsa in dem i en insats i en arbetsmarknadsutbildning eller på en praktikplats är förödande för den grupp ungdomar som klarar sig på egen hand. Svårigheten, och det är det viktiga, är att sålla agnarna från vetet. Vilka behöver en praktikplats? Vilka behöver en utbildning? Vilka behöver rehabilitering? Vilka behöver hjälp hos en psykolog? Vilka behöver någonting annat? De allra flesta ungdomar som har klarat av gymnasiet går det bra för, Monica Green. De ska inte in på en praktik. De ska söka jobb, få hjälp att söka jobb och få en lön att leva på i stället för ett aktivitetsstöd som de har när de har praktik.

Herr talman! Jag är ledsen över att göra arbetsmarknadsministern ledsen genom att upprepa det hon säger att jag inte får säga, nämligen att var fjärde ung som vill ha ett jobb saknar jobb. Det är faktiskt så. Det är ingen villfarelse. Det är så. Jag är också ledsen över att det är så, därför att jag vill ändra på det. Men jag vågar åtminstone se det. Jag skyller inte på annat, och jag försöker inte siffertricksa genom att säga: "De hör hit och de hör dit." Det är så. Var fjärde ung som vill ha ett jobb saknar jobb. Sedan får arbetsmarknadsministern ägna sig åt siffertricksande om hon vill och försöka gömma undan det i en annan typ av statistik, men ekonomifakta, arbetsmarknadsfakta och andra fakta visar detta. Sedan vet jag att borgerliga företrädare vill räkna på ett annat sätt, så som vi gjorde tidigare. Men nu har vi bestämt att vi ska följa Eurostats regler och räkna som alla andra länder gör. Då, menar jag, blir det jämförbart med andra länder. Vi vill införa 90-dagarsgaranti. Vi vill se till att ungdomar får hjälp från första dagen. Det är inget konstigt med det. Man behöver inte låsa in ungdomar i insatser bara för att man hjälper dem. Man kan faktiskt stötta, hjälpa och tala om hur man gör när man söker arbete. Arbetsförmedlingen kan ge handfast hjälp. Så vill vi att det ska gå till. Vi vill ha en garanti. Vi vill ha en Löfvenmodell. Vi vill ha en introduktionsplats. Vi vill se till att ungdomar faktiskt får en möjlighet. Återigen är jag ledsen över att behöva upprepa fakta: Jo, ni har sänkt kraven på gymnasieskolan. Ni har dragit ned på gymnasiemöjligheter, och allt fler lämnar gymnasiet utan fullgoda betyg. Det tycker jag är bedrövligt.

Herr talman! Det finns två mycket intressanta saker med den här debatten och andra debatter vi haft om det totala misslyckandet när det gäller jobben, som var det stora, överskuggande löftet 2006, upprepat 2010. Jag repeterar: 260 000 har blivit 430 000 arbetslösa i dag i vårt land. Ungefär 160 000 är ungdomar. Det försöker Moderaterna dölja genom att säga att vi socialdemokrater svartmålar när vi beskriver verkligheten så som den är. Alternativt drar de i gång en kaskad av diagram och jämförelser. Räcker det inte att jämföra 260 000 med 430 000? Vilket är mest? Även om Finansdepartementet inte är representerat i kammaren i dag borde någon annan kunna klara av den frågan. Det räcker väl med det. Erkänn att ni har misslyckats totalt! En politik som bara handlar om att piska de arbetslösa och sänka lönerna kommer inte att leda till fler jobb. För detta krävs en mer avancerad politik där utbildningspolitik, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik möts. Framför allt krävs en politik som stimulerar efterfrågan genom investeringar och inte minst satsningar på det gemensamma. Det är ni moderater oförmögna till. Men lönesänkningar och skattesänkningar är ni bra på.

Herr talman! En sak kan jag hålla med Monica Green om, för där har regeringen samma uppfattning: Alla ungdomar som kommer in på Arbetsförmedlingen ska få hjälp. De ska få förstärkt förmedlingsstöd. I detta ligger just att få hjälp med hur man söker jobb. Det är detta som är direktivet till alla arbetsförmedlingar runt om i Sverige, och så har det varit under ganska lång tid. Ett förstärkt förmedlingsskydd är viktigt. Just i dag kom den senaste AKU:n, som visar en liten svag trend uppåt i positiv riktning. Men det är klart att det inte alls är bra, och jag håller med om att arbetslösheten bland ungdomar är ett bekymmer. Det är därför vi gör så många insatser. Vi ska komma ihåg att tre fjärdedelar av dessa ungdomar får jobb inom ett halvår. Många får också jobb inom väldigt kort tid. Det är av detta skäl, Monica Green, som de inte ska in i någon form av större aktivitet. De ska få hjälp att söka arbete, och det kommer många att få. Men de ska inte in på en praktikplats eller få aktivitetsstöd, utan de ska få en lön att leva på. Jag har en fråga som jag vill avsluta debatten med trots att jag vet att ni inte kan göra fler inlägg och därför inte kan svara på den: Är det inte så att alla som jobbar, både unga och gamla, sedan alliansregeringen tillträdde har mer pengar i sin egen plånbok än de hade under den tid då Socialdemokraterna satt vid makten? Är det inte egentligen detta som räknas - att man har mer pengar att disponera själv och att man kan bestämma över vad man vill göra med dem? Det kan inte vara så att skattesänkningar inte spelar någon roll. Det är inte heller så som Peter Persson påstår - att vi skulle ha en ambition att sänka lönerna. Varför skulle alliansregeringen ha en ambition att sänka lönerna? Vi vill att människor ska få mer pengar att leva på, större frihet och mer ekonomisk frihet. Tack för debatten!